Herr talman! Det har ju redan framförts åtskilliga synpunkter på denna fråga, och jag tänker bara uppehålla mig några ögonblick vid ett par randanmärkningar — nog så väsentliga för all del. Som regel inväntar man resultaten av pågående utredningar, och vi tycker väl litet till mans att det är anmärkningsvärt att en departementschef desavouerar en utredning som regeringen själv har tillsatt. Det är faktiskt vad som skett i detta fall. Men mera bråttom med detta läromedelsförlag är det väl knappast än att man kunde ha inväntat den pågående utredningen; i varje fall har inga skäl som tyder på någonting annat framförts. En av utredningens uppgifter är ju att kartlägga de föroch nackdelar som ett ökat statligt engagemang i läromedelsproduktionen kan medföra. En konkurrens mellan olika bokförlag förekommer, och samhället har på olika sätt ett avgörande inflytande på skolboksutgivningen: skolöver styrelsen har inflytande genom att den fastställer läroplanerna och statens läroboksnämnd har inflytande genom sin kvalitetsoch priskontroll. Och det är ju kommunerna som är köpare av så gott som hela produktionen. Det kan således inte vara bristen på inflytande från samhällets sida som varit vägledande för regeringen när den nu helt plötsligt, utan att invänta utredningen, lagt fram förslag. Behovet av ytterligare statligt engagemang på området kan, som också framhållits i de motioner som ligger till grund för reservationen 1 — ifrågasättas, och det finns all anledning att invänta läromedelsutredningens förslag för att få frågan belyst. Det är knappast möjligt att hysa några bestämda meningar innan utredningens resultat presenterats. — Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1. När det gäller reservationen 2, i vilken begärs en utredning av formerna för ett institut för läromedelsforskning, inskränker jag mig till ett bifallsyrkande.

Herr talman! Herr Arvidson berörde en så lång rad frågor, att jag inte hinner ta upp dem alla. Inledningsvis sade herr Arvidson att en utredning naturligtvis inte får hindra en pågående utveckling. Vad jag sade var just att det var så uppseendeväckande, att man nu intog denna ståndpunkt, när man i så många hundra fall eljest har gått den motsatta vägen. Det är klart att man kan säga, att eftersom det allmänna är den stora avnämaren — inte den enda avnämaren, ty det finns trots allt lyckligtvis fortfarande skolor där eleverna får betala sina läromedel själva så är det också naturligt att det allmänna tillverkar läromedlen. Men så är det ju inte på en rad andra områden. Hur är det på telekommunikationernas område, herr Arvidson? Hur är det på järnvägens område? De allmänna företagen inom dessa verksamhetsgrenar köper ju sin materiel av enskilda företag, som har bidragit till en snabb och förnämlig utveckling på dessa områden, en utveckling som kanske inte hade ägt rum, om de enskilda intressena inte hade varit inkopplade på det sätt som nu varit fallet. Herr Arvidson säger att det är naturligt att vi på den borgerliga sidan är vaksamma. Så långt håller jag med honom, men jag vill absolut inte hålla med honom om att vi är vaksamma för att slå vakt om storfinansens intressen. Vi är vaksamma därför att — och det tycker jag att jag utvecklade rätt ingående i mitt första anförande — vi i detta ser en fara för en likriktning av åsiktsbildningen. Jag sade uttryckligen att jag inte tror att det är avsikten med förslaget — jag vill inte beskylla den nuvarande utbildningsministern för att ha sådana avsikter — men i ett annat läge kan det bli en fara, och det åskådliggjorde jag med exempel på vad herr Arvidson och jag hade sett i ett icke-demokratiskt land. Herr Arvidson sade att läromedelsutgivningen för närvarande handhas av ett enskilt monopol. Det är naturligtvis en mild överdrift; vi har ju flera andra företag, och vi har även SöÖ-förlaget. Det finns ingen frihet nu, sade herr Arvidson. De kapitalistiska förlagen bestämmer vad som skall stå i böckerna, det är konservativa lärare som skriver dem, och så sade herr Arvidson: Det är vi som har anledning att anklaga. Ja, vem anklagar ni? Skall herr Arvidson anklaga någon så är det väl alla socialdemokratiska lärare som inte skriver läroböcker. Varför skall ni överlåta åt konservativa lärare att skriva läroböcker, om ni tycker att de är så tokiga? Det går inte riktigt ihop, herr Arvidson. Vad sedan beträffar vad som här sagts om önskvärdheten av ökad forskning på <läromedelsframställningens område, så har jag ingen avvikande mening. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Forskning är naturligtvis bra och värdefull i många avseenden, men vi skall inte tro att den löser alla problem. Vi måste också ha klart för oss att vi inte kan kräva en så djupgående forskning och så vidlyftiga förberedelser att det inte ges ut några böcker alls; det finns ju en tidsfaktor med i sammanhanget också. I samband med reformerna på skolområdet har erfarenheterna visat att de enskilda förlagen fått fram läromedel i tid under det att Sö-förlaget flera gånger kommit för sent.

Herr talman! Innan herr Arvidson kom in på den sakliga delen av sitt anförande hann han med att konstatera att centern i denna fråga skulle svika kommunerna genom att inte i dag acceptera det förslag som nu föreligger till ett nytt läromedelsförlag. Det är ett påstående som jag tror att herr Arvidson får svårt att stå för. Det är ju ändå på det sättet att vi har sagt att vi vill avvakta en pågående utredning i dessa frågor, en utredning vars resultat skulle gå ut på remiss i vanlig ordning och som vi sedan fick ta ställning till. Vi har aldrig sagt nej till förslaget, vi vill som sagt bara avvakta denna utredning, och det tycker jag inte är särskilt originellt — det är ju vad vi brukar göra i sådana här sammanhang. Jag tror att herr Arvidson ger mig rätt när jag påstår att vi från vårt håll i varje fall aldrig använt ordet monopol i sammanhanget, vare sig i det ena eller andra fallet. Herr Arvidson konstaterade att centern i denna fråga avvek från sin traditionella linje, nämligen att slå vakt om kommunerna. Jag kan försäkra herr Arvidson att vi också i denna fråga slår vakt om kommunerna; vi vill bara ha ett fylligare material att bygga vårt ställningstagande på.
Herr talman! Jag får anknyta till det som herr Elmstedt sade. Herr Arvidson uttalade att man inte har någon anledning att lägga produktionen av läromedel helt i enskilda händer. Men, herr Arvidson, vad tjänar en sådan polemik till? Det är ju ingen som har sagt det. Här har ju tvärtom talats för konkurrens. Jag har för min del sagt — och det har också andra påpekat — att vi inte har någonting emot att det finns ett heleller halvoffentligt förlag. Varför vara rädd för konkurrens på lika betingelser, frågade herr Arvidson, om det ni i verkligheten är mest rädda för är monopol? Påståendet att oppositionen inte på något sätt skulle ha påtalat inskränkningar i konkurrens på enskilt håll, särskilt tidigare, är ju inte riktigt. Jag har själv varit ordförande i en utredning som belyste denna inskränkta konkurrens i branschen. Det finns f. ö. en kartelloch monopolövervakning som vi har varit med om att inrätta. Den arbetar och har bl.a. gjort ett uttalande som herr Arvidson nog får höra talas om under nästa punkt på kammarens dagordning, varav framgår att näringsfrihetsombudsmannen varnar för den konstruktion som regeringen föreslår, därför att han är rädd för att den skulle inskränka konkurrensen. Dessutom har stat och kommun såsom köpare sällsynt goda möjligheter att övervaka kvalitet och pris på de köpta produkterna. Man har en granskningsnämnd som ser på läroböckerna och bedömer kvaliteten. Frågan är alltså inte om man skall ha monopol eller inte — det skulle man inte ha — utan om man skall ha konkurrens på lika villkor eller en privilegiesituation för det halvstatliga företaget. Då tycker jag, herr talman, att herr Arvidson, när han började tala om frihetens princip som skulle råda, gav oss anledning fråga honom: Varför då inte ta konsekvenserna av dessa säkert ärligt menade uttalanden, nämligen handla så att det blir frihet att konkurrera på lika villkor? Herr Arvidson talade om att forskningens resultat skulle ställas till förfogande på lika villkor. Det är just det vi begär, men den organisation som här är föreslagen banar vägen för någonting annat, nämligen en privilegieposition för det nya läromedelsförlaget. Herr Arvidson sade också att forskningen skulle vara koncentrerad till lä rarhögskolorna och att vi därför inte behövde något institut. Men det är väl ändå inte meningen att det skall vara så snävt. Vi skall väl ha pedagogisk forskning vid universiteten, och inom skolväsendet samlas det erfarenheter även från det fria bildningsväsendet för att sammanföra och utnyttja allt så effektivt och rättvist som möjligt.

Herr talman! Om herr Arvidson vill att jag skall yttra några ord om andra läromedel än skolböcker så gärna det. Då vill jag säga att herr Arvidsons beskrivning är en väsentlig överdrift. F. ö. blandar han ihop två olika saker. Det finns någonting som heter »ensamtillverkare», varmed menas ett företag som är mycket stort inom en del av en bransch utan att därför ha någon som helst monopoltrygghet. Skulle det ta ut höga priser vet man att det snabbt skulle få konkurrens, ibland t.o.m. från andra länder. Vi har dessutom monopolövervakning på dessa områden. Stat och kommun har, som sagt, i egenskap av köpare utomordentliga möjligheter att utöva kontroll över både kvalitet och pris. Situationen är väl den att vi kommer att få en snabb utveckling på det här området, som gäller andra läromedel än böcker. För min del är jag alldeles övertygad om att för det första ingenting hindrar en utveckling av ett antal marknadsförare och producenter — det finns ju redan flera — och att vi för det andra också kommer att få denna utveckling. Men detta kan väl inte utgöra någon motivering för att ge privilegieposition eller preferensbehandling åt ett halvstatligt företag, herr Arvidson.

Herr talman! På den korta fråga herr Arvidson ställde till mig vill jag lämna ett lika kort svar, och det mest fylliga jag kan ge är att rekommendera herr Arvidson att läsa utredningens direktiv.

Herr talman!

Men det mesta av detta är väl ändå ingenting annat än löst prat. Inte ens SÖ-förlaget som verkligen har stöttats ordentligt har lyckats framställa bättre och billigare böcker. Man kan inte komma längre i fråga om prisnedsättning än man redan gjort till följd av konkurrensen mellan de redan existerande företagen. Jag reagerar starkt mot talet om storfinansens inflytande på orienteringsämnena. Vad är det för nonsens? Jag känner till orienteringsämnena ganska bra, och jag vill snarare säga att det i vissa läroböcker i orienteringsämnena i dag förekommer socialistisk indoktrinering, t.ex. i ämnet samhällskunskap. Redan läromedelsförlagets tillkomsthistoria är betecknande för hur man i detta fall går till väga och hur man tyvärr kan komma att arbeta i fortsättningen. Det framgår också av den hårda kritik som de borgerliga ledamöterna i Stadsförbundets styrelse riktat mot sammanslagningen av bokförlaget Liber och Sö-förlaget. Man menar att om det över huvud taget skulle ha etablerats något samarbete med existerande bokförlag, så skulle förhandlingar därom ha upptagits med ett eller flera enskilda företag i branschen. De borgerliga styrelseledamöterna i Stadsförbundet protesterar alltså mot den formella handläggningen och anser att man på utbildningsdepartementet borde ha givit uttryck åt sin vetskap om att Stadsförbundet och Kommunförbundet skulle sammanslås, och därför borde man på departementet ha förhandlat med båda förbunden i denna viktiga fråga. Stadsförbundet har inte ens beretts tillfälle att yttra sig i saken. Jag skulle gärna velat höra vad utbildningsministern eller någon av hans ställföreträdare har att säga om detta, men vid behandlingen av dessa skolfrågor och av till skolan knutna ärenden får vi här i kammaren undvara utbildningsministern, vilket jag finner ganska uppseendeväckande. De borgerliga ledamöterna i Stadsförbundets styrelse menar också att kritik måste riktas mot statsmakterna, som har fört förhandlingar med bokförlaget Libers huvudmän på sådant sätt att villkoren för en fusion med Sö-förlaget var helt oklara ännu två dagar innan propositionen lades fram. Så har det sagts mig, och jag har ingen anledning att betvivla sanningshalten i det påståendet. Detta om det rent formella.

Jag säger inte att den processen kommer att sätta in omedelbart. Det tar säkert sin tid. Men starten är gjord, med alla de möjligheter till åsiktsmonopol som detta kan medföra på längre sikt. Redan i dag har Sö-förlaget en betydelsefull förmånsställning genom att tidigare än andra förlag få del av det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbete som bedrives inom skolöverstyrelsen. Det är allmän bekant att det utvecklingsarbetet blir allt viktigare, och det kan befaras att resultaten därav kan komma att bli obligatoriska för skolorna — och i så fall blir talet om fri konkurrens en ren illusion!

Därmed har man effektivt kringskurit den fria konkurrensmöjligheten inom området. Sedan kan man gå ett steg längre — och det finns vissa uttalanden som gör att man kan frukta en utveckling i denna riktning — och hävda att de produkter det gäller på rent administrativ väg bör göras ogligatoriska inom skolväsendet. Då finns inte ens skenet av fri konkurrens kvar. Matematikprojektet IMU och projektet beträffande undervisningen i engelska UME är utomordentligt dyrbara företag. Det har från visst håll framhållits att man skulle vilja göra dessa projekt till obligatorier. De kommer att kosta så orimligt mycket pengar att staten för att ha någon chans att få tillbaka det nedlagda forskningskapitalet dels måste sätta priserna högt, dels måste låta alla i skolväsendet ingående elever använda materialet för att undvika att marknadsunderlaget blir för litet. Jag vet att herr Arvidson kommer att säga att detta är att se spöken på ljusa dagen. Jag vore mycket glad om det förhåller sig så, men det finns alltså tecken som tyder på att utvecklingen kan gå i denna riktning. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Nu har jag i tur och ordning blivit beskylld för att cyniskt gå storfinansens ärenden, för att vara en andlig humbug och för att se spöken på ljusa dagen. Det må därför tillåtas mig att under högst tre minuter bemöta något av vad som har sagts. Jag har aldrig påstått, herr Johansson i Trollhättan, att Sö-förlaget i dag utövar någon åsiktsmässig påverkan. Vad jag har sagt är att ett starkt allmänägt förlag, genom att det kan verka på andra villkor än de enskilda, kan riskeras bli så stort att en monopolsituation uppstår. Det är då de risker för åsiktslikriktning och annat som jag talade om kan uppträda. Vi behöver inte gå så långt för att se vart detta kan leda. Erfarenheterna är rent ut sagt dåliga av den ensidiga inriktningen av vad som bjuds av vårt statliga radiooch TV-monopolföretag. Det finns verklig anledning att rikta kritik mot den likriktning som där förekommer.

Herr talman! Med anledning av statsutskottets utlåtande nr 96 vill jag först på vår grupps vägnar uttala tillfredsställelse över att ett allmännyttigt läromedelsförlag äntligen organiseras. Som alla här i kammaren känner till har vi redan för åtskilliga år sedan aktualiserat denna fråga. Senast år 1964 begärde vi i en motion just att riksdagen måtte besluta att hemställa om skyndsamma åtgärder för upprättande av ett samhällsägt förlag för skolböcker och annan undervisningsoch förbrukningsmateriel för grundskolan och de gymnasiala skolformerna. Samma år förekom också andra motioner i samma fråga, men i dessa yrkades enbart på ett statligt bokförlag. Nu inträffade år 1964 den fataliteten att vår motion avstyrktes därför att, som man sade, vi skulle ha yrkat enbart på ett statligt skolboksförlag. Utskottet föreslog i stället en förutsättningslös utredning på basis av andra motioner, som verkligen endast hade detta yrkande om ett statligt skolboksförlag. Man blandade alltså ihop våra motionsyrkanden med andras. Nåväl, det gagnar föga att nu fördjupa sig i sådana små lustigheter som kan inträffa i det politiska livet. Vad som i dag är mycket mera väsentligt är att regeringen nu — bättre sent än aldrig — nått fram till insikt om nödvändigheten och fördelen från såväl pedagogisk som ekonomisk synpunkt av en av samhället centralt ledd verksamhet på detta område. Att detta förslag skulle mötas av ett kompakt borgerligt motstånd hade vi väl alla väntat. Det framgår med all önskvärd tydlighet av de motioner som har väckts och även av vad som har framförts i denna talarstol i dag från borgerligt håll, då talare efter talare sökt att måla en viss potentat på väggen och sia om alla slags förfärligheter som skulle komma att drabba oss, om vi nu skulle besluta oss för att inrätta detta samhällsägda läromedelsförlag. Men beslutet innebär inte något avskaffande av de befintliga förlagen. Jag förstår därför inte varför de borgerliga ledamöterna redan nu är så vettskrämda. Utskottet har i sin skrivning — på ett övertygande sätt, tycker jag — bemött de från borgerligt håll resta invändningarna, och det har flera talare före mig också gjort, varför jag nu inte behöver uppta tiden med att upprepa bärande argument mot invändningarna mot att upprätta detta förlag. Jag vill därför endast slutligen, herr talman, på vår grupps vägnar helt instämma i utskottets yrkande.

Herr talman! Jag måste säga att jag blev ganska förvånad över detta ärendes behandling i utskottet. Inte heller kan jag förstå att det som här föreslås skulle ge anledning till att måla hin på väggen, såsom herr Turesson har gjort i dag. Vad det gäller är avveckling av den statliga förlagsverksamhet som nu bedrivs inom skolöverstyrelsen för att medverka till bildandet av ett nytt förlag, som till hälften skulle ägas av staten och till hälften av Svenska kommunförbundet samt Kooperativa förbundet. I praktiken innebär detta att Sö-förlaget sammanförs med Bokförlaget Liber till ett självständigt förlag. Svenska kommunförbundets styrelse har förordat denna anordning. Även tidigare, i samband med ett remissyttrande över en av statskontoret och riksrevisionsverket verkställd utredning om statlig publicering, förordade styrelsen för Kommunförbundet en sådan anordning. Den utredningen ville nämligen gå en annan väg och föreslog att Söförlaget skulle överföras till Svenska reproduktions AB och att det alltså även i fortsättningen skulle vara ett helstatligt förlag. Jag kan inte finna annat än att den lösning på problemet som här föreslås är bra. Det finns heller ingen som helst anledning att tala om risk för monopolbildning — om det har funnits någon sådan risk på läromedelsområdet tidigare, utgör det nu aktuella förlaget ett effektivt hinder däremot. Förhållandena på detta område är sådana som herr Arvidson har skisserat, med en mycket betydande övervikt för de stora förlagen. Herr Arvidson hade vissa bekymmer för centerpartiets och folkpartiets ställningstagande i frågan. I Kommunförbundets styrelse var centeroch folkpartirepresentanterna eniga om att förorda denna lösning. Folkpartirepresentanten är kanske speciellt sakkunnig, eftersom han bl.a. är länsskolnämndsordförande. Med detta, herr talman, vill jag meddela att jag kommer att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! På sätt och vis kunde jag inskränka mig till att instämma i de kloka synpunkter som herr Larsson i Luttra just anfört, men med hänsyn till vad som förekommit i debatten här och i medkammaren finner jag anledning att något utveckla själva sakfrågan. Men först några ord om den formella sidan. De ursprungliga motionerna var ganska hårda, och jämfört med dem ter sig reservationerna bleka; de tar bara upp den rent formella frågan om huruvida det var lämpligt att framlägga förslaget just nu. rativa förbundet gemensamt ägda Bokförlaget Liber AB. Det är alltså fråga om ett sammanförande av en redan existerande statlig förlagsverksamhet med ett existerande, av Kooperativa förbundet och Svenska kommunförbundet ägt förlag. Vi har alltså redan i dag den situationen att staten och kommunerna engagerar sig i förlagsverksamhet på läromedelsområdet. Den statliga förlagsverksamheten bedrivs för närvarande inom skolöverstyrelsens ram. Ett momopolhot skulle alltså uppstå därigenom att man slår samman existerande förlag — inte därför att den statliga sektorn i och för sig skulle expandera. Redan detta är en egendomlighet i argumentationen. Det kan förtjäna nämnas att riksdagens revisorer, som tagit initiativ till den utredning som ligger till grund för propositionen, ansett att de av skolöverstyrelsen tillämpade principerna borde utgöra en förebild när det gäller uppläggning och organisation av en förlagsrörelse. Men såsom redovisats i propositionen är det inte längre möjligt att inom ramen för de speciella bestämmelser som gäller för arbetet inom ett statligt ämbetsverk bedriva en så omfattande verksamhet som den Söförlaget för närvarande bedriver. Den har gått bra, den expanderar starkt, och omsättningen var under 1967 9,6 miljoner kronor. Det är ett litet belopp jämfört med giganterna på området, som jag återkommer till, men det är en bra expansion. Vi hoppas att denna kommer att fortsätta. Denna utveckling av SÖö-förlaget gör det absolut nödvändigt att förlaget blir juridiskt självständigt i förhållande till skolöverstyrelsen och att detta, såsom styrelsen sagt, sker utan dröjsmål. Det är inte normalt att svenska ämbetsverk bedriver en sådan förlagsverksamhet, utan det måste skapas en särskild juridisk person för ändamålet. Samtidigt som man har detta mycket markerade behov av en ändring av SÖ-förlagets status har frågan om en omorganisation av den statliga publiceringsverksamhet, som behandlas i den av finansministern framlagda propositionen, aktualiserat överväganden om hur den statliga publiceringen på utbildningsväsendets område skall ordnas. Av flera skäl — både att det finns ett initiativ beträffande den statliga publiceringsverksamheten över huvud taget och att Sö befinner sig i denna prekära situation och har en blomstrande verksamhet som inte lämpligen kan bedrivas inom ett ämbetsverks ram — bör man redan nu ta ställning till organisationen av den statliga förlagsverksamheten på utbildningsväsendets område. Läromedelsutredningen har för övrigt tillstyrkt det i utredningsförslaget framförda kravet på bildandet av ett speciellt förlag för läromedelsproduktion genom ett överförande av Sö-förlaget till det statliga bolaget Svenska reproduktions AB. Läromedelsutredningen har därigenom, som utskottsmajoriteten framhåller, tagit ståndpunkt i den principiella frågan om inrättandet av ett samhällsägt företag för produktion av läroböcker och andra pedagogiska hjälpmedel. I detta läge måste det vara naturligt att för ombildning av Sö-förlaget söka finna former för en samordning och ett samarbete mellan statens och kommunernas redan etablerade engagemang i förlagsverksamheten på utbildningsområdet. Accepterar man att SÖ-förlaget göres juridiskt självständigt i förhållande till skolöverstyrelsen, skulle en annan lösning än ett sammanförande av Sö-förlaget med Bokförlaget Liber AB innebära att man fick två av samhället helt eller delvis ägda förlag. Jag kan inte inse att det skulle innebära någon fördel att ha två förlag där man kan ha ett. Här har det gråtits en och annan tår över den stackars läromedelsutredningen. Men utredningen har varit in kopplad, och den har yttrat sig i frågan och sagt: Vi är helt med på att ni agerar på detta sätt. För att man vid ombildningen av SÖ-förlaget tar till vara möjligheten att samordna den statliga och kommunala förlagsverksamheten på utbildningsområdet talar vidare och framför allt den omständigheten att staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för skolväsendet. Utvecklingen och produktionen av goda läromedel ingår som ett väsentligt led i den ständigt fortskridande omdaningen av vårt utbildningsväsende. Tillkomsten av nya undervisningsmetoder och nya slag av läromedel, s.k. metodmaterielsystem av typen självinstruerande materiel, kräver ökade insatser av samhället. Det är min övertygelse att man med det föreslagna förlaget lagt en god grund för ett statligt-kommunalt samarbete inom förlagsverksamheten på utbildningsväsendets område och därmed skapat gynnsamma förutsättningar för en utveckling av läromedel som är lämpade för den aktuella och väntade undervisningssituationen. Så långt det formella, som alltså är alldeles klart. Vi hade en utredning på området, vi hade en situation där SÖö-förlaget behövde en ny status, vi hade ett tillstyrkande från läromedelsutredningen — det är klart att vi då agerade.

Med kännedom om den sociala verkligheten har jag ofantligt svårt att förstå denna skuggrädsla. Läget är detta, att två giganter på området behärskar ungefär 75 procent av läroboksmarknaden, det ena förlaget är mycket större än det andra och har inemot 50 procent av marknaden. De båda små förlag som nu föreslås skall bli sammanslagna representerar en marknadsandel på 10—15 procent.

Jag sade i medkammaren och jag kan säga det även här: Vad som från privat förlagshåll och från en del andra håll har yttrats om riskerna för statligt monopol och åsiktsförtryck erinrar på ett slående sätt om de argument som anfördes mot KF på 1930-talet, när KF startade produktion av glödlampor och galoscher. Då framhölls risken för monopol. Men vad gjorde KF? Jo, en stor insats för att skapa friare konkurrens som gav konsumenterna billigare och bättre produkter. Man har talat om åsiktsförtryck eller åsiktslikriktning därför att staten tillsammans med kommunerna och KF skall driva en förlagsverksamhet som omfattar 10—153 procent av marknaden och konkurrera med de andra förlagen. Men man säger inte ett ord om riskerna för en allomfattande koncentration när det gäller det tryckta ordet. Jag har inte tagit upp denna fråga — det är framför allt diverse högertalare som har gjort det.

Och det är ett förlag som ligger i en familjs hand! De som nu plötsligt tycker att det här lilla samhällsägda förlaget utgör ett sådant hot mot åsiktsfriheten har tydligen inte ägnat en tanke å de risker som kan uppstå genom att så mycket av det tryckta ordet här i landet koncentreras på en hand. Det är den snedbalansen som är så konstig. Det är inte jag som tagit upp den frågan; det är kritikerna som gjort det. Ordföranden i länsskolnämnden i Malmöhus län, ansåg ju — som herr Larsson i Luttra påpekade — att detta var ett fint förslag, och herr Larsson i Luttra, herr Larsson i Norderön och herr Torsten Andersson i Brämhult sade i Kommunförbundets styrelse samma sak. De är praktiska karlar och de ansåg att det här gällde att få fram bra böcker till barnen, att gå ut i konkurrensen på denna marknad och att utnyttja våra resurser på ett vettigt sätt. Och i Kommunförbundets styrelse satt det även socialdemokrater, och man kunde resonera sig fram till en vettig hållning. Det är litet synd att en del av herr Larssons i Luttra kompisar här i riksdagen kanske kommit i litet dåligt sällskap och plötsligt — jag vet inte vad det kan bero på — gör en stor ideologisk fråga av detta förslag, där det på något sätt tycks gälla att kämpa mot staten. Det tycker jag är synd. Ni borde ha hållit fast vid den praktiska linjen. Jag tror att detta är ett bra, rejält och praktiskt förslag. Detta förlag bör ha chansen att göra en god insats. Hur det går får man se. Det beror på vad vi kan få för folk att sköta förlaget och mycket annat. Men förlaget skall ha en reell chans, och det hoppas jag att riksdagen kommer att ge det.

Herr talman! Till raden av beskyllningar som riktats mot mig har nu också kommit den, att jag är dåligt sällskap åt herr Larssons i Luttra kompisar. Den beskyllningen får jag väl ta med ro. Utbildningsministern sade att det för närvarande finns en snedbalans när det gäller produktionen av skrifter och böcker, eftersom några få företag behärskar större delen av marknaden. Jag skall inte bestrida att produktionen är uppdelad på det sättet. Men det är en väldig skillnad mellan möjligheten för allmänheten att fritt välja vad den vill köpa och läsa av det som produceras av dessa förlag och möjligheten för oss att välja vad våra barn skall matas med i skolorna. Jag vill liksom utbildningsministern gärna erkänna att Kooperativa förbundet gjort goda insatser på vissa områden. Det var utomordentligt värdefullt att KF genom sina aktiviteter på 1920 och 1930-talen lyckades sänka priserna på glödlampor och galoscher — det har jag ingen anledning att förneka. Om jag använde galoscher, skulle jag heller inte ha någonting emoi att bära galoscher som är röda invändigt, men det är skillnad på galoscher och läroböcker, och vi vill inte ha läroböcker med ensidigt innehåll.

Herr talman!

Herr Palme gjorde gällande att vi har hängt upp kritiken mot förslaget på risken för monopol. Det är just det som inte har skett i mittenpartiernas reservation — jag minns inte riktigt hur det är med högermotionen. Herr Palme har alltså missförstått hela frågeställningen. För Övrigt vill jag framhålla att jag inte har uttalat mig mot en sammanslagning av de två företagen så att de får en mer lämplig storlek. Jag har inte heller uttalat mig mot att staten får ett företag på detta område. Däremot har jag uttalat mig emot vissa sidor av det arrangemang som man föreslagit. Vad det gäller är att man enligt propositionen vill lägga denna organisation till rätta så, att det forskningsarbete som utförs av skolöverstyrelsen och kanske även andra kan slussas direkt till det nya förlaget och tydligen icke på samma villkor ställas till förfogande för utnyttjande av andra förlag. Jag upprepar frågan till herr Palme: Hur är det med den saken? Jag har nämligen ännu en liten gnista av hopp om att statsrådet menar att företagen skall konkurrera på lika villkor. Herr statsråd, är det fallet, låt oss då få höra det! Är det inte fallet, erkänn då att ni tänker vägra konkurrens på lika villkor! Låt oss alltså få ett besked på den här punkten. Statsrådet ansåg att man inte behövde se så principiellt på frågan om ett så litet förlag som det här gäller. Men om man ordnar det så att förlaget får en privilegieposition och att en del offentlig forskning sålunda ställs till förfogande främst för utnyttjande av ett av de konkurrerande företagen — vi vill ju alla ha någon konkurrens — då är detta en viktig fråga. Statsrådet Palme kan väl inte på allvar mena — fastän man skulle tro det när man hör honom — att om bara det statliga företaget är ett litet företag som täcker endast en del av marknaden, så kan staten som handhavare av forskning och andra allmänna angelägenheter ge detta statliga företag hur mycket privilegier som helst. Men, herr statsråd, menar Ni det, så vill jag säga att det anser åtminstone inte jag. Jag ställer alltså återigen frågan: Vill Ni uttala att det skall bjudas konkurrens på lika villkor när det gäller utnyttjande av de erfarenheter och de forskningsresultat som kommer fram och att de skall utnyttjas så effektivt som möjligt? Ni kan fråga: Varför det? Jo, därför att vi alla är intresserade av en snabb pedagogisk utveckling, och en sådan främjas bäst genom att resultaten ställs till förfogande för att utnyttjas så effektivt som möjligt av den som kan och vill. När herr Palme i alla fall var inne på det som inte är frågeställningen här, nämligen risken för offentligt monopol, så genmälde han att vi inte talat om risken för enskilt monopol. Får jag bara upprepa att det ju finns en monopolkontroll, som vi alla varit med om att stödja, att staten och kommunerna i detta fall är de stora köparna av varor och att det förekommer en kvalitetskontroll av läroböcker genom läroboksnämnden. Om det på något område kan sägas att det inte finns förutsättningar för ett enskilt monopol, så skulle det väl vara här. Jag är anhängare av en mycket effektiv granskning av de produkter som framställs och jag anser absolut att vi skall bekämpa alla tendenser till monopol, både enskilda och statliga, men detta är inte här den springande punkten. Jag kanske får erinra herr statsrådet om att det är en speciell sak om det offentliga står både som producent och konsument. Näringsfrihetsombudsmannen har i det ärende som skulle komma på kammarens bord härnäst tydligt och bestämt uttalat sig mot att ett statligt allmänt bokförlag träffar fasta samarbetsavtal med ett statligt tryckeri, eftersom han anser att det riskerar konkurrensmöjligheterna. Där har alltså regeringen, såvitt man kan förstå, bundit sig för ett arrangemang av speciella förbindelser, som näringsfrihetsombudsmannen anser vara riskabelt just ur konkurrensens synpunkt. Man måste fråga sig om inte de planerade speciella förbindelserna, de banade stigarna för exempelvis skolöverstyrelsens forskning till det nya förlaget medför sådana risker som jag antytt. Herr talman! På andra tekniska områden har vi fått höra hur underbart det är när regeringen tar initiativ till nya samordnande styrelser och nya utvecklande verksamheter. Jag behöver inte nämna exempel, alla känner till dem.

Jag kan mycket väl förstå, om man som herr Johansson i Trollhättan säger: » Vi vill titta på frågan i läromedelsutredningen.» All right, det är alltid ett litet tillmötesgående. Jag hoppas att vi skall göra det och göra det skyndsamt och att inte regeringen skall avbryta ert arbete, innan ni är färdiga. Vidare hoppas jag att det skall bli möjligt för en annan regering att lägga fram ett förslag. Beträffande till sist detta med läromedelsutredningen måste jag konstatera, att herr Palme inte har förklarat varför man inte kunde ha avvaktat några månader av utredning i stället för att bara fråga, om det gick att få en majoritet i utredningen som ville uttala sig i princip för ett statligt läromedelsförlag. Varför hade man inte kunnat avvakta att utredningen närmare klargjort riktlinjerna för relationerna mellan å ena sidan skolöverstyrelsen m.fl. och deras forskning och å andra sidan det halvstatliga läromedelsförlaget och enskilda förlag etc. Den saken har inte berörts i propositionen och inte heller av de socialdemokratiska talarna i debatten här. Hade det inte varit bra om läromedelsutredningen hade kunnat klargöra detta under loppet av några månader, så att vi kunnat få en ännu mera belysande debatt än vi har haft i dag? Vad skulle man ha förlorat på att vänta några månader? Är regeringen alldeles hypnotiserad av vad som kan ske i september, så att man måste skynda sig att få igenom förslagen innan dess? Eller vad är förklaringen till att man, när man har en utredning som håller på med ett problem, måste på detta sätt skjuta den åt sidan? Herr talman! Jag har riktat några frågor till herr Palme. Jag skall av hänsyn till kammarens tid inte upprepa dem. Jag bara slutar med en liten upprepning: Kan vi inte ena oss om en sak, nämligen att det är en fördel, om vi kan få till stånd bästa möjliga utnyttjande av forskningsresurserna och kunnandet när det gäller att framställa läromedel och stor valfrihet för dem som kommer att använda dessa läromedel?
Herr talman! Visst skall vi, herr Ohlin, ha valfrihet vid användandet av läromedel. Det är ju därför jag tycker det är fel att överlämna läroboksproduktionen till vad som riskerar att bli ett monopol för ett par enskilda företag. Just detta är ett avgörande skäl för sammanslagningen av de ifrågavarande två förlagen som ännu så länge har en liten marknadsandel. Herr Ohlin lade det allra bästa argumentet för utskottets linje i min mun. Herr Turessons galoscher skall jag kanske lämna därhän och inskränka mig till att säga att när KF tog detta initiativ var herr Turessons partivänner mäkta upprörda, faktiskt mycket mer upprörda än herr Turesson är i dag över det här förlaget. Herr Turesson är nu belåten med KF:s insatser på 1930-talet, och hans efterföljare kommer förmodligen att ännu snabbare finna sig i tanken på det här samhällsägda läromedelsförlaget. Det är i och för sig en infamitet att påstå att ett av KF, kommunerna och staten ägt förlag skulle försöka utöva något slags åsiktsförtryck. Herr Ohlin hade kanske litet otur i början då han påstod att det i mittenmotionen inte står ett ord om monopol. Man kan där dock läsa följande: » Vi vill särskilt framhålla en synpunkt som talar för att monopol eller offentlig dominans på hela eller delar av läromedelsmarknaden vore högst olyckligt.» Litet längre fram återkommer talet om -. monopoliseringstendenser. Tvärtemot vad herr Ohlin påstod talar ni om sådant i er motion — men det är ju en tid sedan den skrevs så det är kanske förlåtligt om herr Ohlin har glömt det. På motionsstadiet utgjorde alltså detta med monopol ett argument. Och då ni säger er frukta monopol när det gäller ett förlag med 10—15 procents marknadsandel tycker jag det är egendomligt, att ni inte med ett ord berör monopolriskerna av att två förlag, huvudsakligen det ena, har 75 procent av marknaden. Det är inte herr Ohlin ett dugg rädd för, medan han däremot är rädd för det lilla statliga företaget. Vidare sade herr Ohlin att det skall vara konkurrens. Ja, det finns ett område där det visat sig att Sö-förlaget haft en speciell uppgift och där också det nya förlaget kommer att få det. Vi har nämligen vissa bristområden — och bara detta är tillräckligt för att starta förlaget — som de privata förlagen har bedömt vara ointressanta från kommersiell synpunkt eller rättare sagt alltför riskabla för en satsning. Här har Sö förlaget fått träda till och detta med gott resultat. Sådana områden kommer ett samhällsägt företag att känna en förpliktelse att täcka, i motsats till vad de privata företagen gör. Herr Ohlin tycks hysa något slags egendomlig villfarelse att forskning är hemlig i det här landet. Det försiggår forskningsarbete inom skolöverstyrelsen, och resultaten är offentliga och publiceras i alla möjliga skriftserier och annat. De är alltså tillgängliga för alla. Herr Ohlin föreställer sig att denna forskningens offentlighet skulle upphävas bara därför att de två samhällsägda förlagen sammanslås till ett. Det är alldeles fel. De privata förlagen får precis som förut ta del av forskningsresultaten. Sedan tog herr Ohlin upp förslaget om ett särskilt forskningsinstitut på området, men som herr Johansson i Trollhättan framhöll är ju det förslaget redan föremål för behandling i läroboksutredningen. Vi har under senare år satsat kraftigt på försöken att bygga upp den pedagogiska forskningen. Skolöverstyrelsen har fått sina anslag för ändamålet flerdubblade, och anslag har även utgått till kanslersämbetet. Likaså har medel ur riksbanksfonden gått till statens råd för samhällsforskning, och olika offentliga utredningar har bedrivit ett ganska intensivt arbete på denna forskning. På den privata sidan däremot har man praktiskt taget inte gjort någonting alls i det fallet. Staten har på olika punkter och genom skilda organ satsat stora belopp inom ämdbetsverkens ram, pengar som har gått till universitet och särskilda utredningar, för att stimulera en öppen och fri pedagogisk forskning. Detta är sålunda ett område där vi haft en mycket snabb expansion och där det i och för sig finns mindre behov av ett särskilt branschinstitut än på många andra områden. I kommunförbundet rådde det såsom jag förut framställt, stor enighet i denna fråga, och man såg där mycket praktiskt på densamma. Därför var det ganska dystert — jag kunde aldrig drömma om att något sådant skulle hända när detta plötsligt blev en stridsfråga. Jag anade emellertid oråd, då representanter för de privata förlagen något överraskande och med stor styrka började stöta i stridslurarna när propositionen lades fram. Jag borde kanske ha anat — men det kom ändå som en Överraskning — att folkpartiet gick emot propositionens förslag och att även en del av centerpartiledamöterna föll undan för detta, sedan man i kommunförbundet hade ställt sig positivt till dessa förslag. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi behåller den fria konkurrensen på det tryckta ordets område i dess helhet, men det kommer att kräva aktivitet från samhället, från kommunerna och från kooperationen. Visst skall vi ha ett samarbete och ett gott sådant, vilket vi i många fall också haft, med de privata företagen på området, men jag upplever en stor frihetskänsla däri att icke på något sätt vara beroende av dem.

Herr talman! Jag har — statsrådet Palme — vår motion II: 1069, här i min hand. Den som säger att denna motion ger uttryck för att vad vi fruktar och främst nu vill förebygga är införandet av ett statligt monopol på det område, som nu diskuteras, vill jag påstå lämnar en helt och hållet oriktig beskrivning. Hade det inte varit så sent på kvällen skulle jag ha läst upp valda delar av motionen, men jag nöjer mig nu med att slå fast det verkliga förhållandet. Önskar herr Palme sedan en debatt om mitt påstående, vilken inte inskränker sig till återgivandet av en halv sats ur motionen, är jag beredd att ta upp en sådan diskussion. Jag vill i alla händelser konstatera att yrkandena varken i den nämnda motionen eller i reservationerna har varit föranledda av något slags »monopolskräck», utan har inneburit konkreta krav. Vi har yrkat på en konkurrens på lika villkor och har velat få problemet ordentligt utrett innan ställning skulle tas. Dessutom har vi önskat att tanken på ett institut för läromedelsforskning skulle prövas. Jag har dessutom understrukit att jag inte anser att det finns skäl att motsätta sig utvecklandet genom sammanslagning av ett sådant här halvstatligt företag, så att det uppnår en mera naturlig storlek. Det må nu vara nog sagt om detta. Men, herr talman, det fanns i alla fall i herr Palmes anförande två mycket väsentliga saker som jag vill slå fast. Om de betyder vad de föreföll att betyda, så innebär det ett väsentligt steg, i riktning bort från den dirigering av resultaten till förmån för det nya förlaget som tycktes ha varit planerad. Jag skall inte diskutera med statsrådet Palme, om alla skolöverstyrelsens forskningsresultat har varit effektivt disponibla för utnyttjande på lika villkor av alla och envar. Jag har fått uppgifter som antyder att detta i regel men inte alltid varit fallet. Det kan finnas anledning att kontrollera det, men jag lämnar den saken därhän.

Om man alltså får tolka statsrådet Palme på det sätt som jag tycker är det mest naturliga, har han här bundit sig för att skolöverstyrelsens forskningsresultat inte blott skall vara helt offent liga utan ställas till förfogande för utnyttjande på lika villkor. Vidare tycktes herr Palme förklara att han faktiskt ansåg att det borde vara konkurrens på lika villkor. Det innebär i så fall att han inte vill ge det här offentliga eller halvoffentliga företaget någon privilegieställning därför att det är litet.

Då har jag intet behov av att söka inhösta att det skett modifikationer eller dylikt. Om herr Palme och hans medhjälpare i propositionen har uttryckt sig illa är ointressant, men om de kommer fram till en vettig ståndpunkt är det betydelsefullt.

Herr talman! Herr Ohlin gjorde först gällande att jag hade försökt lämna en falsk bild av folkpartiets motion. Men i denna tas monopolfrågan upp på flera ställen och jag uppmanade kommarens ledamöter att själva läsa den. Det finns emellertid någonting som kammarens ledamöter inte själva kan läsa och som jag inte kan underlåta att berätta för er. Det var så att jag var så spänd på vad denna motion skulle innehålla, att jag begagnade mig av den möjlighet som finns att få se motionen i original. Jag lät sålunda göra en fotostatkopia av motionen när den lämnades in till kammaren. I motionen fanns alla dessa skildringar av riskerna för offentligt monopol och vidare gavs en rosig bild av tillståndet på den privata marknaden. Där stod bla. följande: »Skolboksförlagen präglas för närvarande av konkurrens mellan företagen. Koncentrationsnivån har på senare år varit konstant.» Vidare hette det: »Några fortgående monopoliseringstendenser förekommer inte.» Men det var för magstarkt, så det strök man tydligen i sista stund från folkpartiets sida. Det tycker jag var klokt, ty just de monopoliseringstendenser som har förekommit och som förekommer i dag är ett av skälen till att vi vill skapa ett mer slagkraftigt konkurrerande företag. Vi har uttryckt oss ungefär på samma sätt hela tiden beträffande dessa frågor. Det var alldeles självklart hur vi skulle hantera dem. Jag förstår inte varför herr Ohlin vill söka inregistrera svängningar. Men på en punkt kan jag verkligen ursäkta herr Ohlin — och det gäller en punkt där man på sin tid gjorde mig ytterst besviken. Det var när de enskilda förlagen skulle kommentera den proposition som framlades. Jag har inte haft något emot ett samarbete med de enskilda förlagen. Jag har arbetat i utredningar inom undervisningsväsendets olika områden och varit mycket uppvaktad av dessa förlag när det gällt att diskutera olika frågor. Jag har ingenting emot ett sådant samarbete, men jag blev erhört besviken över den reaktion som kom till uttryck när man plötsligt började dra fram kommuniststater och monopol och ta till de mest otroliga överord för att beskriva detta initiativ. Detta gav belägg för att när det verkligen gäller är det ingenting som den fria konkurrensens företrädare är så rädda för som just fri konkurrens. Inför det hotet tog man fram sådana här överord, vilket gjorde mig mycket besviken. Jag hoppas att man nu lugnar ned sig, så att vi får hantera dessa frågor på ett praktiskt och vettigt sätt i framtiden. Folkpartiets motion i ämnet gjorde mig också synnerligen besviken. Jag tyckte nästan att det var de första reaktionerna från de privata bokförlagen som verbalt återkom i motionen. — Och litet grand till höger är det ännu värre, men det skall jag inte uppehålla mig vid. Det har emellertid skett en glidning. Reservanterna uppehåller sig så gott som uteslutande vid formella ting, och herr Ohlin var nu på slutet mycket mild. Jag hoppas också att vi snart skall få uppleva den dag ja, jag tror att vi nästan är där — då alla centerpartister är lika kloka som herr Larsson i Luttra och då herr Ohlin är lika klok som herr Persson i Svensköp i kommunförbundets styrelse.

Herr talman! Nu har statsrådet Palme i alla fall gjort en viss reträtt från det grundlösa påståendet, att mittenpartiernas motion främst syftade till en diskussion om risken för monopol på detta område genom det nya förlaget. — Men hur går herr Palme sedan till väga? Jo, han börjar tala om en mening som kan ha stått i motionen, sådant som utkastet förelåg. Kammarens ledamöter vet vilken usel arbetsgivare den svenska regeringen är genom att den nästan på en gång kastar över oss propositionernas mångfald. Han vet att regeringen ger oss sådana arbetsförhållanden att vi måste arbeta under högtryck. Om en sekreterare har råkat få med en mening som sedan strukits bort försöker herr Palme utnyttja detta som det karakteristiska i vår motion! — Vi har f. ö. redovisat de olika företagens andel av marknaden och allt det som herr Palme talar om. Han har tydligen läst vår motion för att få fakta om dessa ting. Vi har sannerligen inte dolt de verkliga förhållandena.

Möjligheten att till fullo utnyttja initiativen till pedagogiska framsteg kan minska. Herr talman! Debatten har pågått länge. Jag vet inte hur man skall tolka herr Palmes senaste anförande. Det föreföll som om han å ena sidan inte ville ta tillbaka sina — som jag tidigare konstaterat — glädjande medgivanden om att forskningsresultaten skall vara tillgängliga för alla på lika villkor. Å andra sidan tyckte han för en stund sedan att man skulle ha konkurrens, och av sammanhanget verkade det som om han menade konkurrens på lika villkor. Men när jag hörde hans senaste anförande blev jag dock tveksam, om jag inte varit för välvillig vid tolkningen av herr Palmes yttrande på den senare punkten. Vi kan inte komma längre i dag efter herr Palmes nya vaga allmänna talesätt om vad vår motion liknade o. s. v. Han borde i stället hålla sig till fakta. Även efter hans senaste uttalande står det dock kvar, att vi fått fastslaget att den av staten finansierade forskningen skall vara fri och offentlig och ställas till förfogande för alla på lika villkor.
Herr talman! Den sista delen av debatten har varit bottenlöst trist. Jag kan inte inse att vare sig saken eller kammaren gagnas av en fortsatt debatt, herr Ohlin, på denna punkt, utan det drar uteslutande ut på tiden. När jag uppmanar kammarens ledamöter att själva läsa motionen, påstår herr Ohlin att jag har slagit till reträtt. Jag vågar inte längre påstå, säger han, att folkpartiets motion handlar om monopoliseringsrisker. Jag kunde stå här och läsa upp ur motionen. Jag har på fyra olika ställen: i motionen strukit under meningar som handlar om detta. Jag uppmanar fortfarande kammarens ledamöter att läsa motionen, så att vi slipper fortsätta en sådan här trist debatt. I originalet till motionen var bara en enda mening struken. Det var inte i något utkast, utan det var i den slutliga versionen som en mening var struken. Jag berömde herr Ohlin för att denna mening var struken. Det hade nämligen varit väl magstarkt att påstå, att det inte förekommer några monopoliseringstendenser, ty sådana förekommer. Därför skall vi också ha ett sådant här förlag. Jag vill avsluta detta anförande i en optimistisk ton genom att uttrycka en förhoppning om att detta nya förlags verksamhet kommer att präglas av något större expansion och lyftning än vad vi har kunnat prestera här under den senaste kvarten.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få till stånd ett ökat internationellt utbyte på luftvårdsforskningens område och vilka vägar regeringen prövat för ett ökat internationellt samarbete för att hindra luftföroreningar som har sina källor i andra länder. Sverige har bl.a. i OECD tagit upp frågan om ett internationellt samarbete på luftvårdsområdet. I OECD:s regi byggs för närvarande upp ett system av stationer för att mäta luftföroreningarna. Sverige har tagit initiativet till detta projekt, som har förberetts vid två konferenser i Stockholm. OECD kommer att intensifiera samarbetet på miljövårdsområdet och svenska regeringen kommer på allt sätt att stödja detta arbete. Luftföroreningsfrågorna har även uppmärksammats inom Europarådet. Regeringen har också för avsikt att ta upp miljövårdsfrågorna i FN. Förberedelser härför pågår. Våra möjligheter att verka för internationella överenskommelser bör bli större, om vi inom det egna landet vidtar åtgärder för att begränsa luftföroreningarna. Den begränsning av sva velhalten i eldningsolja, som regeringen föreslagit i proposition, bör — om förslaget godtas av riksdagen — göra det lättare för oss att få till stånd ett internationellt samarbete på luftvårdsområdet.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

Min tveksamhet berodde på att det enligt min mening kan skapas hysteri på området, om frågorna inte behandlas mycket seriöst. Resultaten av vår strävan att skapa en god miljö kan försvåras om någon går till överdrift, och de reaktioner som då uppstår kan fördröja utvecklingsarbetet på miljövårdsområdet. Ett par skäl som gjort, att mina betänkligheter i det stycket fått vika, vill jag emellertid ange. | Det första skälet var att luftföroreningarna i högre grad än vattenföroreningarna är ett kontinentalt problem för vårt land; vilket i viss mån är beroende av förhållanden som vi inte själva kan kontrollera. Vi måste därför räkna med att resultaten av våra miljövårdsåtgärder kommer att dröja längre tid än om vi ensamma skulle behandla frågorna. jet Det andra skälet har varit att Vi'enligt gjorda undersökningar befinner oss i ett ganska utsatt läge, som inver kar på vår miljö här i landet. Luftföroreningarna strömmar nämligen hit från England och kontinenten. Det tredje skälet har varit att jag blivit mer och mer övertygad om att luftvården trots allt bör prioriteras. Varför? Jo, helt enkelt därför att den luft vi andas påverkar oss och andra levande varelser. direkt genom andningorganen och indirekt genom de kemiska reaktioner som uppstår därav och som ytterligare försämrar luften och har starka negativa verkningar på växtligheten och på vattnet, bl.a. genom nederbörden. Detta betyder att vi och andra levande varelser utsättes för angrepp från alla håll. Vi vet att svaveldioxid och svavelväten försurar nederbörden, vilken då i sin tur försurar och försämrar våra vattendrag och vår mark, och detta minskar de levande varelsernas och organismernas möjligheter att över huvud taget kunna leva. Oljeeldningsraseriet gör att denna utveckling går mycket snabbt. Syraöverskottet sägs ha blivit åtta gånger större på fyra år. Vi vet vilka följder syrabemängningen av ett vattendrag får genom att de levande organismerna där i viss utsträckning försvinner. Detta har man kunnat påvisa genom gjorda undersökningar. Jag hänvisar härvid bl a. till det material från RIFO, vilket har delats ut till kammarens ledamöter och i vilket det bl.a. återges en tidigare publicerad uppsats av laborator Svante Odén. Om jag skulle kommentera detta material fruktar jag att jag själv skulle bli beskylld för att ge uttryck åt ett sådant hysteri, som jag tidigare nämnde och som jag inte vill medverka till att skapa. Det är dock inget tvivel om att laborator Odéns arbete kan betecknas som seriöst. Det förefaller mig som om man i Europa kommit något längre än världen i Övrigt på vattenområdet genom att det redan finns rekommendationer färdiga i en stadga, som antogs i Europa rådet den 6 maj i år. Dessutom har man, såsom statsrådet påpekar, i OECD:s regi hållit på att utarbeta ett system för praktiska åtgärder med stationer, som nu är under uppbyggnad, för mätning av luftföroreningarna. Detta är naturligtvis att hälsa med stor glädje. Men samtidigt härmed fordras det en intensiv bevakning av markens och vattendragens biologiska liv, som påverkas av förändringarna i pH-värdena. Statsrådet åberopar den Proposition, som nu ligger på riksdagens bord, med förslag om en begränsning av svavelhalten i eldningsoljorna och dessutom med normförslag på området. Statsrådet anför att dessa åtgärder ger oss större möjligheter att medverka till internationella överenskommelser, eftersom vi därigenom visar att vi gör en insats inom vårt eget land som kan bli ett föredöme för andra länder. Jag tycker att de föreslagna åtgärderna är bra och angelägna. De försätter oss emellertid i en ansvarskrävande position, nämligen genom att vi därigenom på vissa områden och på kortare sikt åstadkommer en kostnadsfördyring inom näringslivet och på andra håll i förhållande till motsvarande områden i andra länder, där man inte vidtar dessa åtgärder. Därför menar jag att dessa åtgärder förutsätter en mycket stark internationell aktivitet från svenskt håll för att åstadkomma motsvarande åtgärder också i andra stater, med vilkas näringsliv vi konkurrerar. Jag vill därför fråga statsrådet om man, när man tänkt vidtaga sådana åtgärder, tagit upp också dessa aspekter i diskussionen. Dessa synpunkter leder alltså till att vi måste öka vår beredskap och vår aktivitet på det internationella området. Jag förstod av statsrådets svar att dessa frågor tagits upp i Europarådet. Det är främst EEC och EFTA-länderna, som vi där samarbetar med, och det är även dessa länder, som medverkar till att förstöra vår luft. Jag undrar således om man är beredd att verka för rekommendationer och beslut på det aktuella området, vilka går lika långt hos dem som hos Oss. Det finns också anledning påpeka, eftersom miljövården är en näringspolitisk fråga och en konkurrensfråga, att ju snabbare vi kommer in i den europeiska gemenskapen, desto effektivare kan vi verka i dessa frågor. Jag tycker det är en aspekt som sällan har förts fram i diskussionen. Statsrådet har inte direkt svarat på min fråga om det internationella samarbetet på luftforskningens område. Finns något program uppgjort för hur Sverige skall kunna medverka praktiskt på detta område? Jag skulle vilja ha ännu litet mera kött på benen i det hänseendet. Vi har fått klart för oss att regeringen i FN kommer att föreslå vissa åtgärder, och det är enligt min mening mycket intressant. Men har man tagit upp dessa frågor mera avancerat i Norden till exempel? Det visar sig ju att både Danmark och Norge har vissa problem som är likartade med våra. En samlad aktivitet från nordisk sida betyder naturligtvis att vi får större möjligheter att göra oss gällande på det internationella planet. Vidare vore det intressant att få veta om man är beredd att i större utsträckning stödja enskilda forskare på detta område. Den enskilda forskningen har ju sedan många år tillbaka sysslat också med miljöfrågorna och då inte minst luftvården. Men det har inte funnits underlag för denna enskilda forskning förrän myndigheterna nu på allvar uppmärksammat de svåra förhållandena. Då tror jag det är riktigt att man försöker ge också de enskilda forskarna det stöd de behöver för att kunna fortsätta forskningen. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka jordbruksministern för svaret.
Herr talman! Jag kanske kan ha anledning erinra om, vilket jag inte gjort i det skriftliga svaret, att uppbyggandet av det ifrågavarande stationsnätet i OECD:s regi kan ses som en vidareutveckling av ett tidigare stationsnät, som tillkom redan i mitten av 1950-talet. Frågan aktualiserades då av svenska meteorologer, och verksamheten har dominerats av svenska insatser. Förutom de nordiska länderna har emellertid också England, Tyskland och Belgien deltagit. Därför bör vi kanske inte uppfatta luftvårdsforskningen som något helt nytt. Det har främst varit professorerna inom meteorologin som tidigt tagit upp dessa frågor. Jag vet inte om jag så bestämt som herr Lothigius vågar hävda att vi i debatten om åtgärderna på miljövårdens område utan vidare kan säga att åt luftvården skall ges företräde framför exempelvis vattenvården. Helt säkert är det under alla förhållanden inte att man skulle våga förfara på detta sätt. Laborator Odéns arbete har här åberopats. Jag har med stort intresse tagit del av dessa undersökningar. Naturresursutredningen har ju i sitt betänkande publicerat en del av laborator Odéns forskningsresultat. Jag undrar om inte herr Lothigius som skogsman oroar sig en aning i överkant över undersökningarna. Bland annat har den tanken förts fram att svavelutfällningen över vårt land skulle ha påverkat skogens tillväxt. Jag föreställer mig att just laborator Odéns undersökningar kan ha bibringat folk den uppfattningen. Men lika säkert är att på skogligt håll är meningarna härom delade. Andra personer än laborator Odén gör — kanske med större styrka — gällande att temperaturen, nederbörden och dylika faktorer bestämmer skogens utveckling i högre grad och att, trots allt, luftför oreningarna spelar en underordnad, enligt vissa experter t.o.m. en mycket obetydlig, roll. Jag säger inte detta för att på något sätt förringa problemet, ty jag tror det är viktigt att vi tar upp även luftföroreningarna i detta sammanhang, d.v.s. studerar deras biologiska verkningar. Vi har också gjort det. Sedan resultaten av dessa undersökningar blev kända och sedan naturresursutredningen lagt fram sitt betänkande har vi gått vidare med dessa frågor. Inom Europarådet har man, som jag nämnde, från svensk sida betonat dessa problem och begärt att det skulle göras en uppskattning av mängden svaveldioxidutsläpp i de olika länderna. Det har sagts mig att det arbetet skall kunna utföras så snabbt att vi kan räkna med att vissa uppgifter kan föreligga redan i slutet av denna månad. Med det anförda anser jag att jag har givit ytterligare exempel på vad som gjorts från regeringens och myndigheternas sida i dessa frågor. Herr Lothigius vill kanske att vi skall gå ännu längre. Han har talat om EFTA och EEC. Men jag undrar om det inte vore en svaghet ifall vi gick ut även till ovidkommande organ och talade om dessa frågor. Jag tror det är viktigt att vi håller dem inom de organ som är upprättade för att tillvarata möjligheter till samverkan just på detta område. Men det är en smula främmande att ta upp dessa problem i EFTA. Svftemålet med EFTA:s arbete är dock att åstadkomma en förbättrad handelsgemenskap. Det finns tillräckligt många problem vid EFTA-sammankomsterna när det gäller att lösa de frågorna, särskilt då man diskuterar möjligheterna att vidga samarbetet med EEC på det ekonomiska området. Jag sätter alltså ett frågetecken, herr Lothigius, för om det är en framkomlig väg att ta upp föroreningsfrågorna inom dessa organisationer.
Herr talman! Man kan givetvis diskutera vilket som är det viktigaste i detta sammanhang: är det vatten, luft eller andra naturresurser? Men om man studerar dessa problem mer ingående får man klart för sig att luftföroreningarna i sig själva påverkar vattnet, påverkar marken och påverkar oss allesammans genom att vi direkt inandas dem. De uppsatser som skrivits — vilka jag betraktar som seriösa och vilka också naturvårdsverket förefaller sätta tilltro till — påvisar att den ökande surhetsgraden i våra vattendrag beror på de luftföroreningar som förekommer. Vattenföroreningarna å sin sida sprider sig inte på samma sätt som luftföroreningarna mellan länderna, även om t.ex. vårt land har beröring med salthavet. Vi har vårt eget vatten och vår egen avrinning, som står i relation till den nederbörd som faller över vårt land. Det är klart — det har statsrådet alldeles rätt i — att jag med mina skogsintressen med uppmärksamhet har följt dessa frågor och diskussionen om vad surhetsgraden betyder för den skogliga tillväxten. Skogshögskolan arbetar för närvarande med dessa problem, och genom de samtal jag har haft med en del av forskarna vet jag att man är mycket oroad över den pågående utvecklingen. Det är därför jag talar om denna prioritering. När det gäller EFTA och EEC förhåller det sig så att om vi i vårt land skapar normer som går betydligt längre än i andra länder, får detta kostnadsmässiga följder av den arten att vårt näringsliv hamnar i ett annat konkurrensläge. Enligt min mening, herr jordbruksminister, måste vi se problemet också ur denna synvinkel och göra extra kraftiga ansträngningar för att förmå vår omgivning att gå samma väg som vi. Dit når vi naturligtvis genom att ha en intensiv, aktiv forskning. Med tanke på luftföroreningarnas svårighetsgrad borde vi ha möjligheter att från svensk sida även stödja en del av den forskning som bedrivs i andra länder i Europa. Där förekommer också seriös verksamhet, och vi kan känna oss ansvariga även för den utveckling som där sker. Jag är emellertid tacksam för all den aktivitet som regeringen har visat när det gällt att behandla dessa problem, och jag hoppas att Alva Myrdal — om det är hon som tar hand om saken — skall få ett underlag för sina samtal i FN:s regi.

Herr talman! Fru Ryding har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han avser föreslå för att lärarvikarier utan formell behörighet skall få möjligheter att skaffa sig sådan och beredas möjlighet till trygghet i sin anställning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. I svar på en enkel fråga i denna kammare av fru Renström-Ingenäs den 1 februari detta år meddelade jag att frågan om utbildning av oexaminerade lärare på grundskolans lågoch mellanstadium skulle komma att behandlas i den kommande propositionen om klassoch ämneslärarutbildningen. I enlighet med den i går av riksdagen godkända propositionen nr 65 angående anslag till klassoch ämneslärarutbildning m.m. kommer förkortad lärarutbildning att anordnas för oexaminerade lärarvikarier på grundskolans lågoch mellanstadium. Utbildningen är avsedd för oexaminerade lärare som tjänstgjort minst fyra terminer med goda vitsord. I fråga om innehåll, målsättning, uppläggning och organisation avses utbildningen bli utformad i nära anslutning till den nya klasslärarutbildningen. Utbildningen kommer att bedrivas i form av kvällsundervisning och sommarkurser och den avses vara förenad med lärartjänstgöring på halvtid. Om motsvarande form av utbildning bör anordnas även för lärarvikarier i s.k. läro-, övningsoch yrkesämnen är en fråga som måste prövas under hänsynstagande till flera omständigheter. Lärarutbildningen har under senare år byggts ut kraftigt. Som en följd bl.a. härav kan vi nu förutse en snabb förbättring av balansen mellan efterfrågan och utbud i fråga om flertalet lärarkategorier. Förhållandena varierar emellertid från ämne till ämne, vilket självfallet måste uppmärksammas vid bedömningen av om särskilda åtgärder bör vidtas av det slag som interpellanten ifrågasätter. Vidare måste givetvis bristerna i de oexaminerade lärarnas kompetens beaktas. Dessa brister kan avse ämnesoch fackkunskaper eller pedagogisk utbildning eller bådadera. Vad interpellanten kallar »en gedigen kompetens» måste vägas mot vad den reguljära utbildningen ger i dessa avseenden. Är det ämnesoch fackkunskaper som saknas, måste rimligen en komplettering av utbildningen äga rum. Om detta kan kräva några organisatoriska anordningar utöver de olika former för utbildning, som nu står till buds vid utbildningsanstalter och decentraliserade kurser, är jag för närvarande inte beredd att uttala mig definitivt om. Även i de fall då pedagogisk utbildning saknas är det självfallet angeläget att komplettering sker. Huruvida skäl för avsteg från kravet på praktisk lärarutbildning kan föreligga får prövas från fall till fall. Jag vill slutligen framhålla att enligt vad jag inhämtat från skolöverstyrelsen torde flertalet här avsedda oexaminerade lärare ha haft och ha korta vikariat. Endast ett mindre antal sådana lärare torde ha tjänstgjort i skolan under en längre följd av år. Att antalet sådana lärare är litet bör givetvis inte i och för sig hindra att de bereds tillfälle att förvärva den kompetens som krävs. Den ändamålsenligaste formen härför förefaller dock i flertalet fall vara att finna i en utbildning på de vägar som redan nu står till buds.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Beträffande utbildningen av de oexaminerade lärarna på lågoch mellanstadiet behandlades denna fråga, såsom statsrådet också påpekade, så sent här i kammaren som i går eftermiddag. Jag hade då tillfälle att deltaga i debatten. Vi hade också avlämnat en motion i frågan. Jag vill därför nu inte utförligare uppehålla mig vid detta problem, som ju tycks kunna lösas så småningom. Jag kan dock inte underlåta att i dag återigen påpeka den inkorrekta skrivningen i propositionen vad beträffar tjänstgöringen under dessa kurser, som nu kommer att börja endast vid lärarhögskolan i Stockholm. Dessutom — och detta är det viktigaste — måste väl sådana kurser komma till stånd även vid andra lärarhögskolor. De siffror som har framkommit — cirka 700 sökande till sammanlagt 24 platser på vartdera lågoch mellanstadiet — visar med all önskvärd tydlighet att det finns såväl behov av som intresse för en sådan examination. Den andra delen av min interpellation och av svaret på denna behandlar de lärarvikarier som tjänstgjort i s.k. läro-, övningsoch yrkesämnen. Här svarar nu statrådet Moberg, att detta är »en fråga som måste prövas under hänsynstagande till flera omständigheter». I detta avseende tror jag att statsrådet tyvärr har missuppfattat mig till en del. Jag har i min konkreta fråga, liksom också i motiveringen till interpellationen, tagit upp de ekonomiska aspekterna för att denna grupp skall kunna fullfölja utbildningen och vinna behörighet. Tyvärr kan jag i svaret inte finna någonting som handlar just om den ekonomiska sidan av saken. Som jag har anfört i min interpellation har jag inte velat hävda, att lärare som har behörighet inte också i första hand skall ha tjänsterna. Jag har alltså inte på något sätt avsett att jämställa »en gedigen kompetens», som man har förvärvat som vikarie, med vad den reguljära utbildningen ger. Vad jag vill är, att de lärarvikarier, som under ett kritiskt skede inte tvekade att ställa sin arbetskraft till förfogande för att vår skola över huvud taget skulle kunna fungera under de svårigheter som då rådde, nu också skall erhålla ekonomiska möjligheter att fullfölja sin tidigare avbrutna utbildning. De kanske många gånger inte har så långt kvar till en examen som ger dem den formella behörigheten. Det finns naturligtvis många olika utvägar för att lösa de ekonomiska problemen i samband med denna fråga, men det finns också alltför många svårigheter för dessa lärarvikarier, och dessa svårigheter har till mycket stor del sin grund just i de ekonomiska spörsmålen. För att belysa problemet vill jag helt kort bara ta ett enda konkret exempel. En lärare har tjänstgjort som timlärare och extralärare vid grundskolans högstadium och vid gymnasium de se naste tolv åren, hela tiden med full tjänstgöring. Under denna tid har han hunnit gifta sig och skaffa sig familj. Denne lärare har, enligt tjänstgöringsbetyg, de senaste sex åren »ådagalagt utmärkt nit och utmärkt skicklighet, utmärkt sätt att behandla lärjungarna och utmärkt förmåga att bland dem upprätthålla ordning» — alltså de högsta vitsord som en lärare kan få, antingen han är behörig eller icke behörig. Han har nu, när bristen på behöriga lärare något avhjälpts, en önskan att få avsluta sina en gång för längesedan påbörjade akademiska studier. Enligt tentamensboken återstår sluttentamina för en fil. mag.-examen. Eftersom han tjänstgjort såsom extralärare under viss tid har han formellt en bättre ställning än en timlärare. Han anses tillhöra förmånsgrupp A. Detta berättigar honom till bl.a. tjänstledighet för studier med B-avdrag på lönen i 360 dagar under loppet av en tioårsperiod, förutsatt att länsskolnämnden finner studierna »angelägna «från tjänstesynpunkt». Ja, då kanske man kan fråga sig varför jag nu bråkar. Det finns ju en lösning också ur ekonomisk aspekt så att de som vill skall kunna fullfölja sina studier och få behörighet. Men, herr talman, det är inte så enkelt, och det framgår av följande fakta. Läraren har ett förordnande som extralärare och ansöker om sådan tjänstledighet med B-avdrag. Det blir emellertid avslag på denna ansökan, ty enligt länsskolnämndens instruktioner ges lön med B-avdrag under tjänstledighet icke, då studierna »avser sådan grundexamen som erfordras för läraranställning». Jag skuile nu vilja ställa några följdfrågor till statsrådet Moberg med anledning av den situation som föreligger i dag. För det första: överväger man från myndigheternas sida att åtminstone temporärt ändra instruktionerna till länsskolnämnderna så att en lärarvikarie som har ett förordnande kan få sin tjänstledighet med B-avdrag på lönen och fullfölja sina studier och få behörighet, även om dessa studier avser sådan grundexamen som erfordras för den lärarbefattning som han haft vikariat på under många år? För det andra: Kan man tänka sig att på annat sätt lämna ekonomiskt stöd för fullföljandet av påbörjade studier som avbrutits för att vederbörande tagit arbete som lärarvikarie under en svår tid med stor lärarbrist? Jag avser då inte en stor skuldsättning för denne lärarvikarie utan i stället någon form av studiehjälp eller studiestöd. Herr talman! Statsrådet Moberg säger 1 sitt interpellationssvar: »Lärarutbildningen har under senare år byggts ut kraftigt. Som en följd bl.a. härav kan vi nu förutse en snabb förbättring av balansen mellan efterfrågan och utbud i fråga om flertalet lärarkategorier.» Jag är medveten om detta, och det är bl.a. därför som jag ställt min interpellation. Trots denna utveckling på lärarområdet anser jag att lärarvikarier skall kunna få också ekonomiska möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor. Om dessa lärarvikarier inte får ekonomiska möjligheter att skaffa sig behörighet, kan en sådan konkurrens inte komma till stånd, detta trots att de kanske under många år visat att de äger mycket stor lämplighet just för yrket. Vad gäller möjligheterna för lärarvikarierna av denna kategori att förvärva den kompetens som krävs säger statsrådet i slutet av sitt interpellationssvar: »Den ändamålsenligaste formen härför förefaller dock i flertalet fall vara att finna i en utbildning på de vägar som redan nu står till buds.» Ja, jag kan hålla med om detta. Men vem skall betala kalaset? Jag skulle också vilja ha statsrådets svar kompletterat med upplysning om hur en lärarvikarie, utan att behöva skuldsätta sig, skall få de ekonomiska möjligheterna att kunna ta i anspråk just de vägar som statsrådet talar om. Detta är den springande punkten i min interpellation, och därför har jag tryckt speciellt på detta i den konkreta frågan. Men i detta avseende anser jag tyvärr — som jag inledningsvis sade — att jag inte fått något besked av statsrådet Moberg. Jag skulle därför vara tacksam om statsrådet ville komplettera sitt svar i detta avseende.

Herr talman! Frågan om tryggheten i anställningen för vissa lärarvikarier kan ses i ett ännu vidare perspektiv än vad som hittills i dag angivits. I sitt interpellationssvar antyder statsrådet Moberg den saken med talet om en »snabb förbättring av balansen mellan efterfrågan och utbud i fråga om flertalet lärarkategorier». Vad jag i detta sammanhang skulle vilja fästa uppmärksamheten på är anställningstryggheten för de icke ordinarie lärarna, i vissa kommuner för närvarande ett slags bättre lärarvikarier i ekonomisk otrygghet — inte överallt, men på åtskilliga ställen. Det finns alltså ett växelspel mellan dessas och de egentliga lärarvikariernas trygghetskrav i kampen om att få behålla sina anställningar, respektive att få nya. Vad händer om en icke-ordinarie lärare inte kan beredas fortsatt anställning i en kommun där han har arbetat flera år? Jo, arbetsgivaren har rätt att säga upp honom från anställningen — och det är naturligtvis ingenting att säga om det, så måste kunna ske. Men vad som icke kan vara riktigt är, att uppsägningen sker med kortare varsel än de normala tre månaderna. Skolstyrelserna har nu möjlighet att säga upp en sådan lärare med en månads varsel. Här måste en ändring genomföras, så Här kommer jag till ytterligare en ekonomisk aspekt: Om han skall flyttas, skall han beredas fortsatt anställning på annat håll med flyttningsersättning. Detta är närmast en avtalsfråga, det är jag fullt på det klara med. Men jag skulle gärna vilja veta om statsrådet Moberg vill medverka till en lösning av även detta problem, involverat i det problem som skisserats i interpellationen. Det går inte att acceptera, menar jag, att arbetsgivarna, stat och kommun, överlåter på arbetstagaren, läraren, att ensam bära de ekonomiska konsekvenserna av den brist på samordning, planering och administration som ibland föreligger och som kanske också måste föreligga vid anställandet av icke ordinarie lärare. Statsbidraget till lärarlönerna är i denna liksom i många andra frågor en del av spörsmålet. Behöver vi inte se över bestämmelserna nu, statsrådet Moberg?

Herr talman! Jag skall inte tynga debatten med många ord, men det är väsentligt, som herr Nordstrandh nämnde, att debatten vidgas till att omfatta den otrygghet som råder för en mycket stor kategori av icke-ordinarie lärare. Det blir emellertid tillfälle att mer ingående diskutera dessa frågor i samband med behandlingen av den motion som är väckt från folkpartihåll med krav på utredning om skydd mot obefogade uppsägningar. De otillfredsställande förhållanden som i dag råder på den offentliga sektorn har i motionen exemplifierats med just de icke-ordinarie lärarnas ställning. När ett utredningskrav av denna art tidigare vid ett flertal tillfällen rests i riksdagen har majoriteten alltid argumenterat så, att detta inte är något problem på det offentliga området. Det är det obestridligen. Problemet är mycket stort för dessa kategorier och gäller många människor. Jag tycker visserligen ingalunda att problemen för de enskilda människorna blir mindre därför att inte så många delar deras olycka. I detta fall tillkommer emellertid den omständigheten att en stor kategori människor lever i oerhörd otrygghet och detta på den offentliga sektorn, där det allmänna har möjlighet att påverka trygghetsförhållandena! De får inte bara med mycket kort varsel lämna sina befattningar; det gäller dessutom i många fall människor som blivit rotade på en plats efter att ha varit anställda där kanske i ett tiotal år och känt trygghet på den platsen. Plötsligt skall de så bryta upp och lämna den.

Herr talman! Låt mig först i fråga om det som interpellationen gäller, nämligen lärarvikariernas problem, säga att regeringen och myndigheterna är utomordentligt medvetna om den mycket goda insats som denna kategori lärare gjorde under 1950-talet, när vi fick mobilisera vad vi kunde av lärare för att klara den snabbt expanderande skolsektorn. Självfallet innebär detta, ait vi från det allmännas sida inom rimliga gränser skall göra vad vi kan för att hjälpa dem i den situation som nu uppkommer. När det gäller utbildningen upprepar jag att riksdagen i går tog ett väsentligt steg som innebär att dessa lärare kan få komplettera sin utbildning. Skulle det visa sig att — fru Ryding var inne på den saken — kursernas omfatt ning är otillräcklig, kommer vi på vanligt sätt tillbaka ett annat år. De ekonomiska problemen är självfallet av många skäl betydligt svårare, ty de kommer in i ett större sammanhang. Jag kan därför för dagen inte ge några konkreta svar på de konkreta frågor som fru Ryding ställt. Jag vill bara tala om för fru Ryding, att vi i kanslihuset i berörda departement är väl medvetna om problemen och att:vi kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stor uppmärksamhet. Jag vill understryka vad jag antydde i svaret, nämligen att vi i dag inte vet så rasande mycket om vad det är för typer av människor det här gäller och hur lång utbildning de har. Det är inte alls säkert att det exempel som fru Ryding anförde är särskilt representativt; det kan vara ett extremfall. Det vet varken fru Ryding eller jag. Men vi skall försöka att i första hand få ett grepp om problemets omfattning genom att klarlägga vad det är för kategorier av människor det gäller och sedan följa utvecklingen noga och vidta de åtgärder som kan befinnas vara påkallade för att hjälpa dessa människor, som vi alla står i tacksamhetsskuld till.

Vi har alltså vår uppmärksamhet riktad även på detta problem. Detta är, något som även herr Nordstrandh framhöll, problem som i hög grad hör samman med löneförhandlingarna, men vi kommer i vårt departement och även i andra departement att undersöka vad man rimligen kan göra för att ge dessa liksom andra i samhällets tjänst anställda kategorier en känsla av trygghet.